Ärade riksdagskolleger! Inte mindre än 56 av riksdagens ledamöter ställer ej upp i höstens val. De har beslutat att lämna riksdagen vid mandatperiodens utgång. Jag vill på riksdagens vägnar tacka er alla för värdefulla insatser för Sveriges riksdag och för den svenska demokratin. Med de avgående försvinner 772 riksdagsår av erfarenheter från riksdagen. Ni har utfört ett utomordentligt fint och plikttroget arbete för riksdagen och för Sverige. Ni har berikat riksdagen med era goda kunskaper och personliga kvalifikationer. De 56 representerar sex riksdagspartier med olika värderingar och uppfattningar. De 56 har olika bakgrund och erfarenheter. Och jag kan tillägga: de har olika temperament och kynnen; åtminstone i riksdagens talarstol! De som slutar har tillhört riksdagen alltifrån mindre än en enda mandatperiod till tolv perioder. De avgående är i olika åldrar; somliga har uppnått mogen ålder. Andra lämnar riksdagen mycket unga mitt i sin riksdagskarriär, och de har mänskligt att döma mycket ogjort i politik och samhällsarbete. Att vara ledamot av sitt lands parlament är det finaste uppdrag en medborgare kan få i en demokrati. Ni har fått känna det partipolitiska arbetets hårda villkor; den grå och slitsamma vardagen. Krav och kritik har riktats mot er. Överdriven och orättvis har ni nog tyckt ibland. Ni vet hur det är att på söndagskvällen lämna familjen och hemorten för att bege sig till riksdagshuset eller till konferensgården. Ni har erfarenheter av hur det är att vänta på järnvägsstationer och flygplatser eller att stå i snålblåsten på torget och hur det är att sitta på riksdagsrummet på kvällar och nätter för att läsa riksdagens handlingar. Ni har fått pröva på ett arbete, där arbetstiden är totalt oreglerad och där någon arbetsbeskrivning inte finns. Men jag hoppas att ni också fått känna mycket av politikens och riksdagsarbetets glädje, att ni upplevt gemenskapen och kamratskapet -- också över partigränserna. Och känt den speciella glädjen vid framgångar med motioner och andra framstötar i syfte att göra Sverige bättre. Den samlade kunskapen och erfarenheten i riksdagen är enastående. Jag har många gånger haft anlednng att säga, att Sveriges riksdag består av mycket kunniga och kompetenta ledamöter, som har erfarenheter från samhällets alla områden. Det är det som ger riksdagen dess styrka. Nya ledamöter lär av gamla och gamla lär av nya, över partigränserna. Det är hela tiden ett växelspel som skapar kontinuitet och förnyelse i riksdagen och i partipolitiken. Detta är också en oerhörd styrka inte bara för riksdagen utan för Sverige. Jag tycker att Annika Åhnberg här i kammaren för ett par veckor sedan uttryckte det fint, när hon sade sig vara glad över att ha fått arbeta i jordbruksutskottet tillsammans med Jens Eriksson, som nu avgår. Att vara oenig i sakfrågor hindrar inte ett gott arbetsklimat i utskottet. Jens Eriksson har varit en läromästare för alla i jordbruksutskottet; det var Annika Åhnbergs fina tack och beröm till en utskottskollega. I år är det 20 år sedan enkammarriksdagen infördes. 14 av de avgående ledamöterna var med då. Mycket har hänt och förändrats under denna tid. Riksdagen har flyttat fram och tillbaka, från Helgeandsholmen. Detta har inte varit utan problem, men lokalerna, arbetsvillkoren och servicen har förbättrats i många avseenden. Ledamöterna har fått mer stöd i form av tekniska, personella och ekonomiska resurser. Men arbetsmängden har också ökat. 1971 -- Reservationerna har ökat från ca 500 till 4 900. Och riksdagstrycket har nästan fördubblats i omfattning, över 70 000 s. blir det i år. 500 till ca 1 300. Självklart har detta satt sin prägel på riksdagsarbetet och på ledamöterna. Det finns många förklaringar till denna ökning. Samhället har blivit mer komplicerat, och allt fler vill vara med och påverka besluten. Politiken har också blivit mer internationell. Det parlamentariska läget och massmedias allt intensivare bevakning har lett till en önskan att göra politiska markeringar i allt fler sakfrågor. Enkammarriksdagen har upplevt en 20-årsperiod då regeringar av olika sammansättningar och kulörer kommit och gått på ett helt annat sätt än tidigare under efterkrigstiden. Riksdagen har upplevt en jämviktsriksdag där lotten fick avgöra många beslut. Utskotten har under hand fått en skarpare profil, bl.a. genom utskottsutfrågningarna. Partigrupperna har byggt upp kanslier, som stöd till ledamöterna. Datoriseringen har gjort sitt intåg. Ett nytt parti kom in i riksdagen för första gången på 70 år. Det har varit händelserika år under enkammariksdagens historia. Ni som nu lämnar riksdagen kommer inte att lämna det partipolitiska arbetet eller arbetet för vår demokrati. Ni kommer att fortsätta arbetet för Sverige. Jag är helt säker på att de flesta av er redan på måndag är ute i valarbetet. Ni kommer att ersätta riksdagens plenisal och riksdagens talarstol med andra mötesplatser och andra talarstolar för att argumentera och slåss för era värderingar och åsikter. En del av er kanske kommer att skriva memoarer, och på så vis ge er bild av politiken och livet i riksdagen. Andra går direkt till nya viktiga uppdrag i samhället. Vi kommer helt säkert att få möta er i riksdagens korridorer. Det gäller helt säkert t.ex. de nya ordförandena i RFSU och HCK. De avgående ledamöterna, som tillhört riksdagen minst en valperiod, kommer nu att erhålla riksdagens förtjänstplakett, som ett synbart tack för insatserna i riksdagen. Plaketten är utformad av konstnären Bo Thorén och gjord i rent silver. Den yttre cirkeln på plaketten -- hjulet -- symboliserar Sverige. Sverige strålar samman i riksdagen, med lilla riksvapnet tre kronor som symbol. Den avrundade kvadraten betecknar riksdagens högsta funktion -- kammaren. De avgående -- utom två som jag så småningom vill be komma fram för att få sin hederbetygelse -- har fått plaketten på sina bänkar. har tillhört riksdagen innevarande mandatperiod, dvs. i högst tre år.

Dessa sex kollegor har tillhört vår riksdag i nio år.

I 15 år har också Ulla Johansson tillhört riksdagen. Hon kom in första gången 1974. Birgitta Rydle kom till riksdagen 1976. Totalt har även hon varit ledamot i riksdagen i 15 år. Dessa fem kolleger tog säte i riksdagen 1974 och har således 18 riksdagsår. 15 av de avgående ledamöterna har tillhört riksdagen i minst 20 år -- i minst sju mandatperioder. Jag vill säga några ord till var och en av dem. Martin Olsson kom in efter 1970 års val. Han är en enveten motionär, som visat att det lönar sig att motionera i en fråga år ut och år in. Och han kan visa att det kan gå vägen; barnpensionen är nu skattefri. Någon kanske tycker att lagutskottet inte är det roligaste utskottet att hamna i; det har tunga frågor och besvärliga lagtexter att penetrera. Men utskottets ledamöter ser ändå glada ut och är hängivna och engagerade i sitt arbete. Jag har mer än en gång imponerats av Martin Olssons engagemang och kunnighet i talarstolen i lagutskottets frågor. Det har känts tryggt att hans kloka, eftertänksamma och -- om jag får använda uttrycket -- jordnära egenskaper finns med i lagsammanhang. Martin Olsson har engagerat sig mycket för riksdagens interna frågor. Jag värdesätter mycket hans insatser i förvaltningsstyrelsen. Arbetet i riksdagsadministrationen syns inte så mycket utåt och ger inga rubriker. Och när det någon gång blir rubriker så är de inte positiva. Men det är nödvändigt och viktigt att några av riksdagens ledamöter med engagemang tar sig an också det riksdagsinterna arbetet. Karin Söder har innehaft många tunga och viktiga poster i sitt parti, i riksdagen och i regeringen. Hon blev Sveriges första kvinnliga utrikesminister och partiledare; hon har varit socialminister och president i Nordiska rådet. Jag blev bänkkamrat med henne, när vi kom in i riksdagen i valet 1970. Det var trevligt -- och givande. Hon bjöd ofta på hemlagad knäck. Jag har inget emot att man här i plenisalen suger på en och annan karamell! Men jag tvingas utifrån rent personliga erfarenheter tillstå att det bjuds för litet -- numera. För 20 år sedan berättade Karin Söder för mig att hennes föräldrars ord till henne på vägen ut i livet var: alla människor har lika värde, även om utgångslägena är olika . Kanske har dessa föräldrarnas ord varit pådrivande för hennes starka sociala engagemang och hennes stora intresse för människor. Och kanske har de också varit vägledande för hennes envisa och oförtröttliga arbete för barnen, som varit och är ett av Karin Söders stora intresseområden. Karin Söder har skrivit många motioner och hållit många tal om barnens rättigheter. Hennes insatser på detta område är av bestående värde. Vi uppskattar hennes energiska arbete som ordförande i Nordiska rådets svenska delegation. Det är ingen överdrift att säga att Karin Söder är en av våra främsta nordister och att hennes insatser i nordisk politik också är av bestående värde. Vi har många ledamöter som började i riksdagen 1969. Nio av dem lämnar nu riksdagen. Lennart Andersson har tillhört lagutskottet under utskottets hela historia och också varit dess ordförande eller vice ordförande. Oerhört samvetsgrann, kunnig och påläst, säger utskottskollegerna om Lennart Andersson. Och det stämmer med den mycket positiva bild jag själv har av honom efter många år av nära samarbete. Lennart Andersson är djupt rotad i Södertälje och dess kommunala liv. Och hans kommunala engagemang grundas på övertygelsen att en riksdagsledamot måste ha ett lokalt engagemang i kommunen för att komma så nära väljarnas liv och problem som möjligt. Lennart Anderssons motioner präglas också av det lokala livet: hemspråksundervisning för kommunens invandrare, högskola, järnvägsstation och nytt polishus till Södertälje. Lennart Andersson tillhör den grupp av riksdagsledamöter som tillför Sveriges riksdag det kommunala livets erfarenheter, som vi inte skulle klara oss utan. Utan de kommunala erfarenheterna blir riksdagen inte tillräckligt bred. Roland Brännström personifierar försvarspolitiken de senaste 20 åren. Han blev ledamot av försvarsutskottet 1971, och sedan dess har han varit detta utskott trogen. Han har varit ordförande eller ledamot av ett stort antal offentliga utredningar på försvarsområdet. Hans förmåga att komma till slutsatser och överenskommelser är allmänt omvittnad. På ett stillsamt sätt utan åthävor, men med en pondus grundad på erfarenhet och kunskap har han visat prov på en sällsynt förmåga att på ett konstruktivt sätt få till stånd uppgörelser för ett försvar somt tvingats skära och hushålla. Hans arbetsrum i riksdagshuset har fungerat som sambandscentral. Roland Brännström har också lagt ner ett gott arbete i ''Sällskapet politik och näringsliv''. Det är en viktig uppgift att förbättra ledamöternas kunskaper om näringslivet och öka företagens och företagarnas kännedom om partipolitikens villkor. 1986. Han har varit ledamot av och ordförande för ett flertal offentliga utredningar om forskning och högre utbildning. Lars Gustafsson har lyckats förena en vetenskapsmans intellektuella skärpa och nyfikenhet med en utpräglad resultatpolitikers förmåga att genomföra förslag. Han har mycket gedigna kunskaper om sitt utskotts alla områden. Som ordförande i forskningsrådsnämnden vet han vad som är på gång inom forskningen, vad Sverige behöver och vilka resurser som behövs. Vi som samarbetat med Lars Gustafsson vet hur krävande han är när det gäller saklighet och korrekthet. Men vi vet också att hans underfundiga humor kan lösa upp knutar och att hans stora intresse för jazz och lyrik visar hans stora bredd. Den sträcker sig långt utöver forsknings och utbildningsfrågor. I en tid när utbildningsutskottet varit ett av våra mest arbetstyngda utskott har det varit en stor styrka att Lars Gustafsson varit dess ordförande. Grethe Lundblad mötte jag en vacker julidag i riksdagshusets korridorer släpande stora buntar riksdagstryck för att förbereda ett miljötal. Det var ett uttryck för riksdagsledamöternas inställning att ledamotskapet går före soliga och sköna sommardagar. Jag minns också en beredning i regeringen. Det gällde livsmedelsfrågor. Föredragande statsråd sade, att det här har vi kollat med Grethe, så det är nog bra. Hennes självständiga linje -- som grundas på gedigen kunskap -- har betytt mycket för jordbruksutskottets hantering av livsmedelsfrågorna. Grethe Lundblad hör till dem som tidigt intresserade sig för miljövård och farliga produkter. Hon har varit en pådrivare för en gemensam nordisk miljöpolitik. Hon hade tidigt uppfattningen att miljöfrågan inte kan lösas på nationell bas, utan det behövs ett gemensamt uppträdande i nordiska och europeiska sammanhang. 20 års arbete i Nordiska rådet har gjort henne till en sann och trogen ''nordist'', och hon är en av riksdagens främsta när det gäller nordiskt samarbete. Hennes bakgrund -- född och uppväxt i grannlandet Danmark -- har säkert bidragit till hennes oförtröttliga arbete för nordisk gemenskap och samhörighet.

Hans arbete med de näringspolitiska frågorna har präglats av vidsynthet och internationell inriktning. Hans kunniga arbete som ordförande i riksdagens EFTA-delegation och som ordförande i Europarådets kommitté för vetenskap och teknik har betytt mycket för Sverige i Europasammanhang. Lennart Pettersson har skapat ett stort nätverk av parlamentariska kontakter ute i Europa. Detta har varit till stor nytta för Sverige, och det betyder mycket för riksdagen, när vi nu står på tröskeln till ett fördjupat europeiskt samarbete. När Gertrud Sigurdsen tog plats i riksdagen presenterades hon ofta kort och gott som LO kvinnan. Vid den tiden, 1968, var endast 13 % av riksdagens ledamöter kvinnor. Det förhållandet har till Sveriges och riksdagens fördel avsevärt förbättrats, säkerligen tack vare att Gertrud Sigurdsen och många av hennes medsystrar visat vägen genom kompetens och engagemang. Gertrud Sigurdsen personifierar den gamla stammens politiker; som efter att själv ha fått uppleva orättvisorna i samhället kastat sig ut i fackligt och politiskt arbete för att få bort orättvisorna. Få människor har jag mött med ett sådant brinnande socialt intresse som Gertrud Sigurdsen. Hon har visat ett osedvanligt stort personligt engagemang i de mycket svåra vårdfrågorna, t.ex. på ungdomsvårdsområdet. Och hon har inte värjt sig för att ge sig i kast med nya och besvärliga områden. Hon har varit hälso och sjukvårdsminister och socialminister. Gertrud Sigurdsens intressen har också innefattat de internationella frågorna. Ledamot och vice ordförande i utrikesutskottet, FN-delegat, ledamot av utrikesnämnden och inte minst biståndsminister. På båda dessa områden har Gertrud Sigurdsen fått erkännanden för sin kunnighet och kompetens. Klokhet och värme har präglat hennes arbete. Olle Svenssons sågs redan på 40 och 50-talen i riksdagens korridorer, som journalist och sedan som sekreterare i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Han är således den av de avgående som kan sägas ha den längsta riksdagserfarenheten. 1956 bestod partikansliet av honom själv och en kontorist på deltid. Olle Svensson kunde riksdagen, när han 13 år senare tog plats i riksdagen. Olle Svensson har varit ledamot av KU sedan 1971 och dess ordförande sedan 1982. Under sin riksdagstid har han varit medlem av ett flertal offentliga utredningar om press och massmedia, om fri och rättigheter, yttrandefrihet och folkstyre. Han är en av riksdagens allra kunnigaste ledamöter när det gäller grundlagsfrågor och pressfrågor. Han står i första ledet när det gäller att försvara yttrandefriheten, och han är en stor förkunnare av uppfattningen att utan en fri och mångfaldig press finns ingen bra och frisk demokrati. Betecknande är att Olle Svensson -- trots sina många år i riksdagen -- fortfarande främst ser sig som journalist och publicist. Rune Jonsson och Olle Östrand började också båda i riksdagen 1969; de var sedan utanför riksdagen en tid men det blir ändå minst 20 riksdagar. I mångt och mycket har de också bakgrund och erfarenheter som liknar varandra. Praktisk yrkesverksamhet, fackligt arbete, kommunalt verksamma. Båda är stabilt förankrade i sina hemkommuner och regioner. Rune Jonsson är en mycket allsidig näringspolitiker. Hans bakgrund som elektriker med yrkeserfarenhet från skogsindustrin och erfarenhet av fackligt arbete ute i industrin har varit en stor tillgång för näringsutskottet, som han har tillhört i många år. Han har stått upp för Norrlands industri och ägnat mycket tid åt statliga företag. Han är respekterad och omtyckt för sitt stora kunnande och för sitt lugna och balanserade uppträdande. Olle Östrand tillhör skaran av våra kompetenta trafikpolitiker. Hans intresse och verksamhetsområden i riksdagen är just trafikpolitiken och regionalpolitiken. Sitt stora kunnande i dessa frågor har han breddat med erfarenheter från styrelsearbetet i vägverket, transportrådet och ordförandeskap i Svensk Bilprovning. Hans arbete i dessa styrelser har tillfört riksdagen ökad kompetens och erfarenhet och har varit en viktig länk mellan riksdagen och den verksamhet vi beslutar om. Ove Karlsson tog 1968 säte i riksdagens första kammare och har således 24 riksdagsår bakom sig. Malung, och redan i sitt jungfrutal tog han upp de usla vägförbindelserna för Malungs exportindustrier. I riksdagen vet vi att han är aktiv i regional och glesbygdsfrågor, skogsbruk, jaktvård och trafikfrågor. Men få känner till hans insatser som folkbildare i sitt hemlän.

Ove Karlsson är inte en person som framhåller sina insatser, vill inte glänsa på andras bekostnad. Ödmjukhet och hänsyn präglar både hans person och hans arbete. Det finns många som han i riksdagen -- som gör ett mycket gediget och respekterat arbete men inte syns i rubrikerna. Men det är deras trägna arbete som gör vår demokrati stabil. När jag var industriminister mötte jag Ove Karlsson på ett glesbygdsmöte. Hans ord där -- kloka och mänskliga, framförda på ett enkelt och jordnära sätt -- var de som jag mest minns från mötet. De vittnade om att han på djupet förstår glesbygdens problem och folk. Ingrid Sundberg har tillhört riksdagen ett kvarts sekel. Hon kom 1966 till andra kammaren, började som suppleant i jordbruksutskottet och är nu kulturutskottets kunniga och omtyckta ordförande. Jag vill med glädje återge några rader ur ett av

Herr ålderspresident! Ärade kammarledamöter! Jag vill nu vända mig till samtliga riksdagsledamöter och tacka er alla för ett mycket gediget och kunnigt arbete. Jag vill rikta ett tack till er för det viktiga arbete ni utför för vårt land. Jag vill tacka de tre vice talmännen för ett fint samarbete och gott stöd i mitt arbete. Jag vill på mina och kammarens vägnar tacka kammarsekreteraren och riksdagens personal för det mycket goda och uppoffrande arbete som ni lagt ned under detta arbetstyngda riksmöte. Vår egen personal och alla andra som arbetar i riksdagens hus bidrar till den goda atmosfär som gör riksdagen till en levande och vänlig arbetsplats. Vi önskar dem alla en skön semester.

Mycket återstår att göra, men många idéer och förslag finns. Ett särskilt tack vill jag framföra till kvittningsmännen för ert svåra men mycket viktiga arbete. Vi avslutar om en stund 1990/91 års riksmöte. För de flesta av er återstår ännu mycket arbete, många resor, möten och tal. Men jag hoppas att ni får några veckors välförtjänt och välbehövlig semester innan valkampen på allvar börjar. Med en lätt travesti på en skolavslutningsvisa vill jag önska er alla en skön och, som jag hoppas, varm och solig sommar. Ingen klocka ringer mer, ingen riksdag snart man ser. Sommaren kommer mer och mer, bin och blommor blir allt fler. Ingen kan väl sitta inne nu. Vad skall nu i sommar ske? Ja, det kan bli allt möjligt det.

Herr talman! Kammarens ledamöter vill till er, herr talman, och till vice talmännen framföra ett varmt tack för det mycket skickliga sätt på vilket ni leder vårt arbete, både i plenisalen och i andra rum i detta hus. Det är otroligt vilka skickligt genomförda voteringsperioder som ni klarar av. Vi sitter fulla av beundran när vi märker hur oerhört skickligt ni genomför den delen av arbetet. Herr talman! Man kan säga att den valperiod som nu slutar har, om vi ser oss om i världen, varit den mest händelserika sedan andra världskriget. Det är nu möjligt för svenska ledamöter av riksdagen att sammanträda och samarbeta med valda politiker från östra och centrala Europa, vilket var fullständigt omöjligt under mycket lång tid. Detta förutsätter i och för sig ökade resurser i den svenska riksdagen. Vi är mycket tacksamma mot talmannen för det stora intresse talmannen visar för de internationella kontakterna. Det har under valperioden skett en utbyggnad av våra resurser på det området. Jag kan tänka mig att när hösten kommer och en ny valperiod inträder att vi ytterligare behöver bygga ut resurserna för att komma ännu bättre i kontakt med kolleger på andra håll i världen som behöver och önskar samarbeta med oss. Det är många ledamöter som avgår. Talmannen har tackat kollegerna, och vi instämmer alla i det tacket. Jag vill också vända mig till alla de övriga. Tack för trevligt samarbete! Vilka av oss som återkommer till denna plenisal bestämmer väljarna den 15 september.